Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har i motionen 2171 hemställt att propositionen om anläggningslag i första hand skall avslås och i andra hand att den skall träda i kraft vid en senare tidpunkt än den i propositionen föreslagna, som är den 1 januari 1974. Förstahandsyrkandet beror på att propositionen, som har drygt 600 sidor, kom så sent till riksdagen att motionstiden utgick den 22 november; full förlängning av motionstiden kunde således inte utnyttjas. Man har därför haft svårigheter att i utskott och riksdag få en ordentlig sakbehandling. Det är tredje kvällen som frågan står på riksdagens föredragningslista men först nu i riksdagens elfte timme kan vi ta upp den till debatt. Utskottet har, med den lojalitet som är egen för utskotten, avvisat motionens avslagsyrkande, men gått med på att förskjuta ikraftträdandetiden till den 1 juli. Detta motiverar utskottet med att det inte bara är riksdagen som behöver tid på sig utan även myndigheter av olika slag, kreditinstitut, fastighetsägare och kommunala planeringsorgan. Det behövs också tid för information om den här ganska krångliga materian som ingår i lagen. Jag ser med tillfredsställelse att vi kunde nå enighet om förskjutningen av ikraftträdandet. Som ledamot av civilutskottet och som yrkesman är jag allmänt intresserad av att planering inte görs som självändamål utan att man också genomför planerna. Därför har jag haft intresse för den här lagstiftningen och försökt sätta mig in i den. Men den har varit ganska svårforcerad. Första frågetecknet sätter jag beträffande lagens titel. Den heter anläggningslag och jag tycker det är ganska missvisande. Det är någon promille, knappt det, av de anläggningar som årligen görs här i landet, "som faller under lagen, Vi har allmänna vägar, kraftverk, hamnar och allt annat som kallas för anläggningar men som inte alls berörs av lagen. Misstag kan därför lätt göras av den som är van att röra sig med det vanliga anläggningsbegreppet. Jag påpekade i min motion, 2172, att det redan i 1 § första stycket står att lagen gäller för anläggningar gemensamma för flera fastigheter. Sedan slår man fast namnet gemensamhetsanläggningar och använder det i alla grundläggande paragrafer, ofta som inledning. Föredragande statsråd har tagit del av kritik som kommit fram under remissbehandlingen och sagt att det är missvisande att kalla lagen för lag om gemensamhetsanläggningar eftersom man, enligt lagen, även kan ta ut enskild väg för enstaka fastighet. Men det är ett ytterst sällan förekommande undantag och det är inte riktigt att ge lagen ett namn efter ett sällan förekommande undantag. I så fall skulle undantaget stå redan i första paragrafen, som ger själva upptakten till lagen. Ja, vis av skadan — om man nu skall skryta med att man blir visare med åren — eller i varje fall luttrad av erfarenhet om svårigheter att få igenom sådana här namnändringar som fortplantar sig igenom flera andra lagar och lagändringar, har jag inte ställt något yrkande om att få ändra lagens titel. Men jag ångrar mig nästan när jag får se regeringens officiella organ Departementsnytt, där man slår upp den här lagstiftningen med stora bokstäver och säger att en ny lagstiftning föreslås om gemensamhetsanläggningar. Sedan talas det om dels en anläggningslag, dels en samfällighetslag. Detta föreslås av statsrådet Lidbom. Man talar hela tiden om gemensamhetsanläggningar, men man vill inte kalla lagen för det som den verkligen är. Det kan hända att jag hade kunnat få bifall till min motion om jag hade ställt något yrkande, men jag gjorde bara några antydningar i motionen. Jag skulle sedan vilja göra några reflexioner om oklarheter i lagtexten — det är ganska gott om sådana. Jag börjar med frågan om rättigheter och skyldigheter vid ändrade förhållanden, när nya fastigheter kommer till genom uppdelning, sammanläggning eller andra förändringar. Det står ganska klart uttryckt i fråga om skyldigheterna men ingenting i paragraferna om rättigheterna. Men i speciallagstiftningen får man faktiskt i något fall reda på hur det är tänkt med rättigheterna. Utskottet säger att det grundläggande systemet för rättigheter och skyldigheter inte uttömmande har beskrivits i lagtexten. När man behandlat problemen i utskottet har man försökt förklara begreppen rättigheter och skyldigheter, men utskottet säger att det inte anses behövligt att föreslå ändringar i lagtexten eller att göra några särskilda motivuttalanden. Då får jag inskränka mig till att tacka för behandlingen. Jag tolkar utskottets skrivning så att den utgör ett motivuttalande. Men helst hade jag velat ha en ändring i själva paragrafen. I de två lagar som det här gäller, nämligen lagen om gemensamhetsanläggningar och det kapitel ur lagen om enskilda vägar, som man nu överfört hit, säger man ju klart ut detta om rättigheter och skyldigheter. Det är alltså i själva verket en dålig samordning och modernisering av lagarna som man gjort. Resultatet har blivit att det endast är möjligt att förstå lagarnas innebörd med hjälp av motivuttalande. Vad är för övrigt skillnaden mellan fastighet som är ansluten till gemensamhetsanläggning enligt 41 och 42 §§ och fastighet som deltar i gemensamhetsanläggning enligt 44 §? Antagligen menar man precis samma sak, fastän det formulerats olika i olika paragrafer. Jag föredrar rent språkligt det senare uttrycket, att man deltar i en anläggning. Uttrycket ”ansluten” låter som om man vore ansluten till ett kommunalt fjärrvärmesystem eller något liknande, där det bara gäller att vrida på en kran. Det uttrycket passar inte alls in på det delägarskap som det här är fråga om och som skall utgöra ett komplement till fastigheterna. I huvudregeln, som finns i 148, talas det också om fastigheter som ”deltar”. I samfällighetslagen talar man hela tiden om ”delägare”. Jag tycker därför att man använder en ganska slapp lagstil i det nya förslaget. I lagen om enskilda vägar är det klart uttryckt att det finns två kategorier av fastigheter, dels sådana fastigheter för vilka vägen är av synnerlig vikt då man skall vara med och bygga vägen och betala för den samt även vara med och underhålla den, dels sådana fastigheter där man slipper avgiften för byggande och endast är med och betalar underhållet för att få utnyttja vägen. Vid moderniseringen av det här har detta helt kommit bort. Statsrådet har anat att det är någonting som fattas beroende på en del remissuttalanden. Då har han finurligt sagt att man i alla fall har tagit bort ordet ”ett” framför andelstal. Tidigare stod det att det för varje fastighet skall fastställas eft andelstal. Man skall alltså nu läsa det så här: ”för varje fastighet skall fastställas andelstal”. Därmed menas att det kan finnas hur många som helst. Men det löser endast problemet, om vi har ett vägsystem som kan indelas i sektioner; i en sektion har man ett andelstal, i en annan har man ett annat andelstal. Men det som jag är ute efter finns inte med, nämligen att en fastighet inte alls skall delta i vissa delar av denna verksamhet — det är inte fråga om olika sektioner utan om byggande respektive drift. Utskottet har då fått lov att göra en ganska utförlig skrivning för att förklara vad meningen är. I 15 § heter det att för varje fastighet anges andelstal. Detta måste, som utskottet också har sagt, i vissa fall uppfattas så att man kan jämka andelstalet till 0. Denna kryptiska uttolkning skall alltså ersätta vad som i gällande lag är klart uttryckt: Fastigheterna skall i vissa fall inte åsättas något andelstal alls. Men i åtminstone någon av de uppslagsböcker jag tittat i uppges det att definitionen på 0 utgör skillnaden mellan två lika tal, vilket skulle betyda att O inte är något tal. Det är alltså tveksamt att man kan kalla 0 för andelstal. Men när nu lagtexten är som den är får man nöja sig med att uttolka den med hjälp av vad utskottet har skrivit: Vad som anförts i motionen om förrättningsmyndighet är, som utskottet uttrycker det, i väsentlig mån tillgodosett av att utskottet vill ge Kungl. Maj:t till känna att tillämpningen utformas så att myndighetsansvaret betonas vid förordnande av förrättningsman. Därmed får jag vara nöjd. Slutligen, herr talman, några allmänna reflexioner. Under en följd av år har jag här i riksdagen intresserat mig för vissa lagfrågor, framför allt när det gäller mark och vatten. Det har dels varit sakfrågor, stora partiskiljande frågor som expropriationslagstiftningen, viss lagstiftning beträffande riksplanering och sådant, men det har också varit ickepartiskiljande frågor, som ändå varit ganska viktiga för tillämpningen av lagstiftningen. Jag har på mitt sätt försökt tillämpa regeringsformens § 87: ”Ej må konungen utan riksdagens samtycke, och icke riksdagen utan Konungens, någon ny lag göra eller gammal avskaffa.” Eller som det står i läroböckerna: Lagstiftningsmakten ligger hos riksdag och regering gemensamt. Därför har jag i motioner och utskottsarbete försökt påverka dessa lagars utformning. I regel har jag mötts av kompakt motstånd från regeringspartiets sida, inte bara när det har gällt partiskiljande frågor, utan även när det gällt praktiska ting som skulle underlätta lagarnas tolkning i praktiken. Åtskilliga departementstjänstemän har under årens lopp tyckt att jag varit besvärlig och klåfingrig. De vill inte ha några plumpar i sitt protokoll. Det har faktiskt varit lättare att ibland komma till tals med vederbörande politiskt ansvariga statsråd. Min erfarenhet är dess värre — åtminstone på de här områdena — att lagstiftandet numera betraktas som en intern kanslihusverksamhet, vars alster för formens skull skall passera riksdagen. Detta har smittat av sig på statsförvaltningen i övrigt och på undervisningen. Många exempel finns på att man nöjer sig med att läsa propositioner, eftersom inga direkta ändringar görs i lagtexten och heller inte får göras. Men de motivuttalanden och tillkännagivanden som utskotten gjort på grund av brister i propositionen blir okända och beaktas inte. Jag beklagar detta sakernas förhållande. Det är för en riksdagsman nära nog lönlöst att försöka medverka till en slutlig utformning av en lag. Vad som också bör observeras är att riksdagens utskott numera har en mycket kvalificerad sekreterarpersonal, men denna utnyttjas inte heller, på grund av det motstånd mot alla förändringar som reses, till konstruktiv medverkan. Men det kan hända att det blir bättre under 1970-talet. I det vilande grundlagsförslagets 3 § läses att riksdagen är folkets främsta företrädare, riksdagen stiftar lag, osv. Det var faktiskt några remissinstanser som var kritiska mot att lägga lagstiftningsmakten enbart hos riksdagen. Men justitieministern förklarade att han delade författningsutredningens och grundlagberedningens uppfattning att rätten att besluta lag skall ligga hos riksdagen ensam. Han tillade att detta givetvis inte utesluter att regeringen utarbetar lagförslag som den överlämnar till riksdagen för prövning. En sådan medverkan, sade justitieministern — och det måste vi ju alla hålla med om —, är naturligtvis ändamålsenlig även enligt den nya ordningen. Men kontentan måste väl bli — om det skall vara någon mening med ordalydelsen i den nya grundlagen — att riksdagen enligt den nya ordningen ges tillfälle att reellt medverka i lagstiftandet. Det har faktiskt varit dåligt med den saken under senare år, och jag kan tillägga att riksdagen också enligt grundförslaget har fått formell rätt att höra lagrådet, vilket ju nu sker under hand om man råkar få tillfälle att ändra något i en lagtext under utskottsarbetet. Det behövs enligt min mening en sinnesändring i hela kanslihusapparaten. Många utländska parlament ges verkligen tillfälle att verksamt delta i lagstiftningsarbetet. Därmed menar jag inte bara en formell hand påläggning som sker i vår riksdag. Det kan synas otacksamt att säga det här just nu när jag har fått två av fem motionsyrkanden tillstyrkta och i övrigt fått motivuttalanden som i stort sett tillfredsställer mig. Men mitt allmänna intryck är att den sakkunskap som finns hos riksdagen, både hos ledamöter och utskottssekretariat, kunde bättre utnyttjas till förmån för den slutliga produkten. I förhoppning att de som nu är i riksdagen och fortsätter arbetet där liksom de som kommer senare skall få större möjlighet att medverka, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till civilutskottets betänkande nr 33.

Herr talman! Föreliggande förslag till anläggningslag fyller utan tvivel ett behov. Förslaget avser ju innebära en samordning och en modernisering av gällande lagstiftning samt en anpassning till den nya fastighets bildningslagen. Herr Tobé har här påtalat en del lagtekniska och terminologiska brister i förslaget, och jag vill gärna en liten stund uppehålla mig vid en enligt min mening otillfredsställande utformning av det s.k. opinionsvillkoret i 7 §, dvs. den grundläggande regeln för om en gemensam anläggning skall komma till stånd eller ej. Det kan naturligtvis finnas anledning att utan fastighetsägarens samtycke göra det möjligt att ansluta en fastighet till en gemensamhetsanläggning. Det vill jag inte alls bestrida. Medverkan kan emellertid ibland kräva ganska stora ekonomiska insatser av fastighetsägaren. Tvångsanslutning bör därför ske endast när starka skäl talar för det. Sådana skäl kan naturligtvis vara av både allmän och enskild natur. Anläggningen bör också ha en positiv inverkan på den eller de fastigheter som tvångsanslutes. Mot den bakgrunden är det angeläget att opinionsvillkoret är klart och precist utformat. Det kan inte vara tillfredsställande att bilda en gemensamhetsanläggning i strid mot en klar majoritet bland berörda fastighetsägare. Lagförslagets formulering, att tvångsanslutning inte får ske om fastighetsägarna ”mera allmänt” motsätter sig åtgärder och har ”beaktansvärda skäl” för detta, är enligt min mening alltför vag. Denna regel bör därför bytas ut mot ett stadgande om att det krävs majoritet bland berörda fastighetsägare för att anläggning skall komma till stånd. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1. Förslaget om en ny lagstiftning för förvaltning av samfälligheter är resultatet av en beställning från riksdagen. Den gamla lagen har visserligen i stort sett fungerat bra men den är klart föråldrad och täcker inte alla de områden där samfälld förvaltning numera kan vara ändamålsenlig eller önskvärd. Jag anser det emellertid olyckligt att länsstyrelse enligt lagförslagets 31 8 skall ha rätt att med verkan som stadgeändring kunna förordna att antalet ledamöter i samfällighetsförenings styrelse skall kunna vara fler än vad föreningen bestämt. Det är inte heller godtagbart att länsstyrelse skall ges rätt att utse en eller flera ledamöter i sådan styrelse. Att jag reagerar mot dessa regler beror i första hand på att jag anser dem innebära en helt onödig inblandning i samfällighetsägarnas egna angelägenheter. Vi har i vårt land tusentals samfällighetsförvaltningar, som har hand om för byalag och andra fastighetsgrupper gemensamma ägor. Vi kan komma att få behov av ännu fler samfällighetsförvaltningar, om det i samband med fastighetsregleringar av större omfattning än för närvarande bildas gemensamhetsskogar och om det för fiskevårdande åtgärder bedöms lämpligt att formalisera förvaltningen av gemensamma fisken. Jag anser därför också att reglerna i lagförslagets 31 § om länsstyrelses rätt att korrigera sam fällighetsförenings beslut om styrelsens storlek och sammansättning är olämpliga därför att de kan verka avskräckande på fastighetsägarnas benägenhet att bilda eljest önskvärda samfällighetsföreningar. Det vore enligt min mening mycket olyckligt. 31 § bör därför utgå ur lagförslaget. Detta hävdas också i reservationen 2, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Propositionen med förslag om anläggningslag m.m. är ett omfångsrikt aktstycke. Innehållet är också i många stycken svårtillgängligt. Herr Gustafson i Göteborg har i en motion föreslagit att riksdagen skulle ta sakbehandlingen nästa år för att vi skulle få tillfälle att studera förslagen ytterligare. Ett enhälligt civilutskott har emellertid ansett att förslaget bör behandlas nu, om det också blir i riksdagsperiodens elfte timme. Det är klart att det inte är önskvärt att flera stora förslag läggs fram så att behandlingstiden och motionstiden sammanfaller i slutet på en session. Men trots att både talmannen och andra försöker få en förnuftig planering av riksdagsarbetet till stånd händer sådana här saker tätt som oftast. Hur som helst så har utskottet ansett att möjligheterna att följa upp förslaget och sakligt granska det i utskottet inte skiljer sig så mycket från den verklighet i övrigt som vi har fått vänja oss vid och som utgår från att dygnet har 24 timmar. Jag tror också att utskottsbetänkandet visar att utskottet inte har tagit lätt på uppgiften. Utskottet har varit enigt i de flesta frågor, både när det gällt att godkänna förslag och motiv och när det gällt att göra ändringar i lagtext och tillägg i motiveringar. Jag vill gärna stryka under att vi även är eniga om att lagstiftningen tillgodoser ett verkligt behov. Vidare ger förslagen effektiva medel att genomföra de åtgärder som behövs för att uppnå de mål som samhällsplaneringen syftar till. Även om detta är utskottet enigt. För min personliga del tycker jag att redan denna utskottets opinionsyttring är ett steg framåt. Detta om den allmänna enigheten. Oenigheten, som den kommer till uttryck i de moderata reservationerna, visar emellertid också på en stor enighet bland de andra partierna. Det moderata budskapet i markfrågorna fullföljs konsekvent — det måste erkännas. De reservationer som lagts har alla det gemensamma syftet att minska planmyndigheternas inflytande. När nu t.ex. centern följer propositionen i huvudfrågorna, så beror detta på att enligt vår bedömning av de frågor som i det här sammanhanget måste lösa dessa bäst löses — och i många fall måste lösas — i samverkan. I de flesta fall kan detta ske på frivillig väg, men det kan uppstå fall då detta icke är möjligt, hur nödvändig en samverkan än vore. I dessa undantagsfall måste det finnas fullmakt för samhället att gripa in för att få en lösning till stånd. Jag har ibland hoppats att moderaterna någon gång skulle inse dessa sammanhang. Vi i centern anser fortfarande att den enskilda människan i första hand skall sköta sina angelägenheter. Men samhället är nu så komplicerat och människor så funtade att deras intressen inte alltid sammanfaller. Då måste en samverkan komma till stånd på något sätt. Denna samverkan kan på marksidan åstadkommas genom planväsendet och kan sedan fullföljas bl.a. genom den föreslagna anläggningslagen. Det riktiga blir då inte att bara säga nej utan att försöka ordna de här planbedömningarna så, att lösningarna i största möjliga utsträckning tillgodoser dem som är beroende av dem. I det sammanhanget skall man inte bara tänka på oss som nu deltar i besluten utan också på kommande generationer. Vidare har jag den grundinställningen att vi får det bästa resultatet om vi lägger planbedömningarna så nära människorna som möjligt. Ju närmare besluten ligger, desto bättre uttryck blir de för demokratin. Nu är det ju också så att i olika frågor täcker intressenterna olika områden, och kraven på översikt växlar därmed. När vi nu emellertid har en ordning där det primära planeringsansvaret faller på kommunerna så har vi fått, tycker jag, både kravet på demokrati och kravet på översikt tillgodosedda på ett utmärkt sätt. Det faktum att vi också har riksintressen som kan kollidera inbördes eller med ett kommunalt medborgarintresse och som därför måste lösas i samråd med staten ändrar inte på denna bild. Dessa riksintressen har vi tidigare skilt ut och de håller nu på att preciseras i konkreta planeringsprogram. Jag har velat säga detta för att försöka göra klart att regler om samverkan — vare sig de finns i planernas form eller i form av föreskrifter för en gemensamhetsanläggning — inte utgör ett hot mot den enskilde i allmänhet och inte heller kan undvaras för den enskilde fastighetsägaren. Hela saken skulle vinna på om moderaterna steg ut ur glasburen och deltog i sakdebatten om hur vi i demokratisk ordning skall sköta också de här frågorna. Det finns gott om stridsfrågor också där — frågor som ibland går tillbaka på våra partiers ibland olika uppfattning om hur morgondagens samhälle skall se ut. I fråga om reservationen 1 skulle jag vilja säga följande. Utskottsmajoritetens tillstyrkan av att delägarnas vilja skall beaktas enligt en allmänt hållen regel går tillbaka på resonemang som fördes redan beträffande opinionsvillkoret i fastighetsbildningslagen och som då — det var kanske ett förbiseende — inte ledde till någon moderat reservation. I fråga om undantagsregeln i 5 § andra stycket anläggningslagen bör tilläggas att det ju vore märkligt att om markägarintresset fått vika i en planfråga det sedan skulle kunna hävdas i en anläggningsförrättning så att plangenomförandet hindrades. Var ligger konsekvensen? Vi skall också komma ihåg att det inte bara är opinionsvillkoret som gäller. Det skall först konstateras att anläggningen har ”stadigvarande betydelse”. Sedan skall en prövning ske av att fördelarna motsvarar nettokostnaderna — en båtnadsprövning. Och över det hela vilar sedan den planprövning som görs kommunalt i demokratiska former. I fråga om reservationen 2 är mitt allmänna omdöme att reservanternas farhågor är överdrivna — även sett från deras egna utgångspunkter. De är rädda för att en av länsstyrelsen utsedd representant i en samfällighetsförenings styrelse — en representant som förutsatts ha kommunal förankring — skall göra någonting som skadar ägarna av delägarfastigheterna. Det reservanterna väl innerst inne menar är att den här regeln hindrar delägarna att stoppa ett anläggningsbeslut som de inte tycker om av det ena eller andra skälet. Eftersom jag tvivlar på att någon av reservanterna vill vidgå detta, så faller ju argumenteringen i reservationen. Utskottet har för övrigt påpekat att också den av länsstyrelsen utsedde representanten måste följa delägarviljan så länge denna inte strider mot lag och stadgar. Räcker inte det som garanti? Den enda invändning jag kan hitta mot regeln är att den förhoppningsvis skall visa sig onödig genom att styrelserna handlar enligt förutsättningarna. Men den måste dock finnas som en sista försvarslinje. Reservationen 3 om finansieringsreglerna förefaller till en början vara den bäst underbyggda, när man där argumenterar mot dolda förmånsrätter och för kreditgivarnas berättigade intresse av att kunna göra goda kreditbedömningar. Är det egentligen inte så att, om den särskilda förmånsrätten före inteckningarna försvann, skulle i många fall finansieringen försvåras så att många anläggningar — speciellt i saneringssammanhang — aldrig blev utförda? På så sätt skulle anläggningslagens effektivitet minskas. Jag tror för min del att kreditgivarnas farhågor är överdrivna. Jag hoppas att de, trots att deras intressen här fått vika, medverkar till finansieringen på detta område också i framtiden. Jag hoppas också att samverkan med bostadslångivningen skall fungera på ett smidigt sätt. Inledningsvis sade jag att alla reservationer kunde ses som försök att motverka effekten av anläggningslagen. Det gäller sålunda även reservationen 5 till förmån för en lagstiftning om bostadssanering enligt herr Adolfssons modell. Det man talar för är inte, som det sägs i lagförslagets rubrik, ett främjande av saneringsverksamhet utan ett effektivt förhindrande av en planerad sådan. Man kan se framför sig hur föreningar bildas som förhandlar med sig själva och åberopar dessa förhandlingar som ett skäl mot ingripanden enligt bostadssaneringslagen. Jag tror att det räcker som argument i denna del. Herr Tobé har hamnat i det läget att hans sista motion i riksdagen blivit tillstyrkt eller eljest tillgodosedd på ett sätt som inte lämnade utrymme för en reservation. Jag skall inte kommentera hans förslag i detalj utan nöjer mig med att konstatera detta och hänvisar till utskottsbetänkandet. Bland förslagen i herr Tobés motion ingår också att ikraftträdandet skjuts upp till den 1 juli 1974. Jag vill härtill bara knyta förhoppningen, att detta inte skall hindra att anvisningar m.m. snabbt går ut. Jag vill i detta sammanhang också erinra om utskottets förslag om en information, som är något mera lättläst för vanliga människor än propositionen 160. Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan i alla delar.
Herr talman! Herr Grebäck sade att moderaternas politik i markfrågorna fullföljs konsekvent. Det uppfattar jag som ett helt korrekt och för moderata samlingspartiet hedrande erkännande. Herr Grebäck sade vidare att man i centern anser att de enskilda människorna själva skall få sköta sina angelägenheter i så stor utsträckning som möjligt. Det är bra. Det anser vi i moderata samlingspartiet också. Men det finns en skillnad, och den består i att vi i moderata samlingspartiet inte bara anser att man bör slå vakt om äganderätten, utan vi verkar också för en sådan grundläggande regel i vårt rättssamhälle som vaktslåendet om äganderätten utgör. Vad beträffar opinionsvillkoret i lagförslagets 7 § anser jag det helt ostridigt att det är mera demokratiskt att en minoritet får finna sig i ett majoritetsbeslut än tvärtom. Jag kan inte förstå att herr Grebäck kan anse att det är demokratiskt att en minoritet skall kunna tvinga majoriteten att delta i någonting som den inte vill.

Herr talman! Man kan givetvis slå vakt om det enskilda markägarintresset på olika sätt, herr Turesson. Vi bedömer helt säkert den saken från olika utgångspunkter. Min inställning är att vi gör det bäst om vi ser till att samhället fungerar så bra som möjligt. Kan det ske genom samverkan, helst då på frivillig grund, så bör man försöka de utvägarna. Men det kan tänkas situationer där samhällsintresset så att säga måste ta över, och jag har uttryckligen sagt att jag räknar med att i det här sammanhanget kommer det att höra till undantagen. Herr Turesson och reservanterna vänder sig mot tanken att länsstyrelserna skulle få utse ledamöter i en samfällighetsförenings styrelse. Det finns inga skäl för en sådan ordning, har det sagts. Men då borde vi vara överens om att regeln kan få stå kvar. Finns det inga skäl till det, så kan länsstyrelserna inte heller ingripa. Det är väl samma sak här som i reservationen 1, att man är rädd för att en annan vilja än majoritetens skall kunna göra sig gällande. Men vad är man då rädd för? På den här punkten är ju lagmotiven synnerligen utförliga, och den som kan läsa in något annat än skyddsintresset i dem måste nog ha färgade glasögon. När skall då denna regel tillämpas? Enligt min mening skall det förhoppningsvis aldrig ske, och så blir det också om styrelsen följer lag och föreningsstadgar. Har man intresse av en gemensam förvaltning blir det också på det sättet. Men det finns naturligtvis exempel på att det kan vara svårt att få en gemensamhetsanläggning till stånd. Vi kan tänka oss en gårdssanering som inte bär sig konkret, hyresmässigt, eller en parkeringsplats för att hålla vissa vägar bilfria och säkra för barn. Här måste det finnas möjligheter för samhället att gå in.
Herr talman! När herr Grebäck säger att den rätt länsstyrelsen skall få att ändra på den av delägarna antagna stadgan och besluta att styrelsen skall bestå av fler ledamöter än delägarna själva vill ha, så menar herr Grebäck att den är helt ofarlig därför att det finns inga skäl för länsstyrelsen att göra det, och då spelar det ingen roll om bestämmelsen finns i lagen eller inte. Jag kan inte se någon logik i det resonemanget. Finns det inga skäl, då behöver vi inte en sådan bestämmelse i lagen. Jag tänker på de tusentals fall där grupper av fastigheter och samfällda ägor ute på landsbygden kommer att förvaltas enligt denna lag och de gemensamma fisken som för fiskevårdens skull kanske är lämpliga att förvalta enligt denna lag. Delägarna kan känna sig avskräckta att ställa sina ägor under en ändamålsenlig gemensam förvaltning därför att de är rädda för det här stadgandet i lagen. Det är nämligen så att det inte blir herr Grebäck eller jag som kommer att bedöma om det finns skäl att tillämpa regeln eller inte, utan det ankommer på vederbörande länsstyrelse att göra det. Står regeln i lagen kan den tillämpas, och när regeln kan tillämpas kan den komma att verka avskräckande. Det har jag fått vittnesbörd om från människor som har lång erfarenhet av sådan här förvaltning och som tycker att detta är ett olustigt ingrepp i deras angelägenheter. Det vill jag inte vara med om att tillstyrka.

Herr talman! Jag kommer nog aldrig att upphöra att förvåna herr Adolfsson. Den erfarenheten har jag gjort i det förgångna. Jag skall bara be att få ta ett exempel, herr Turesson, som visar att det kan vara ganska värdefullt om länsstyrelsen får sätta in representanter. Vi har i den stockholmska skärgården gemensamma fiskevatten med delägare som har andelstal på tusendelar. Vi tänker oss att det är angeläget ur samhällets synpunkt att åstadkomma ett fiskevårdsområde här.

Detta är högaktuella frågor för närvarande. Hur skall vi lösa dem? I det fallet tycker jag det är alldeles självklart att länsstyrelsen får gå in och helt enkelt tvinga fram en gemensamhetsförvaltning.

Herr talman! Herr Gernandt har i en interpellation ställt vissa frågor till mig som rör möjligheterna för patienter att använda s.k. biologiska läkemedel. Vidare har herr Nordgren ställt en enkel fråga beträffande ett speciellt preparat benämnt Iscador. Jag besvarar interpellationen och den enkla frågan i ett sammanhang. Vi har på läkemedelsområdet liksom på så många andra områden i vårt land en lagstiftning som har kommit till i syfte att skapa trygghet för den enskilda människan i olika situationer. När det gäller läkemedelsområdet är syftet med lagstiftningen att garantera konsumenten att få så bra läkemedel som möjligt. De grundläggande bestämmelserna om läkemedelskontrollen finns i läkemedelsförordningen och i anslutning till denna förordning utfärdade bestämmelser. Denna lagstiftning innehåller regler för bl.a. tillverkning, import och handel med läkemedel. För att få tillverka läkemedel krävs tillstånd av socialstyrelsen utom då läkemedel tillverkas på apotek. Vid tillverkning av läkemedel får användas endast varor, vilkas art eller sammansättning samt renhet och halt är väl känd. Höga hygieniska krav måste givetvis också ställas på tillverkningen. Vad beträffar försäljning av läkemedel gäller att farmacevtiska specialiteter, dvs. standardiserade läkemedel, inte får säljas utan att vara registrerade hos socialstyrelsen. Som villkor för registrering gäller att specialiteten befunnits ändamålsenlig och i övrigt uppfyller de krav i fråga om kvalitet, märkning och skäligt pris som ställts upp i läkemedelsförordningen. Läkemedlen skall sålunda vara av fullgod beskaffenhet och vid normal användning inte medföra skadeverkningar som står i miss förhållande till den avsedda effekten. Jag utgår ifrån att vi är överens om dessa målsättningar för läkemedelskontrollen. De regler som jag här redogjort för gäller för både syntetiska och biologiska läkemedel. I den allmänna diskussionen om de s.k. naturläkemedlen har framförts önskemål om att de skall kunna användas även om de inte uppfyller vissa för andra läkemedel gällande krav. Socialstyrelsen har därför helt nyligen tillsatt en arbetsgrupp bestående av fem personer utanför styrelsen för att utreda förutsättningarna för användning av s.k. naturläkemedel vid sjukdomsbehandling. Enligt socialstyrelsens direktiv för arbetsgruppen skall representanter för de organisationer som förespråkar en särbehandling av dessa preparat ges tillfälle att närmare precisera önskemålen om preparatens tillgänglighet och vilka krav som skall kunna ställas på ifrågavarande läkemedel. Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagen för endast några dagar sedan behandlade socialutskottets betänkande nr 27 i anledning av motion om ökad användning av natursubstanser och naturläkemetoder inom sjukvården m.m. De frågor som tagits upp av herr Gernandt och herr Nordgren ger mig anledning att i alla avseenden instämma i vad utskottet anfört i detta betänkande. Med anledning av den speciella fråga som berörts av herr Nordgren vill jag erinrar om att socialstyrelsen på särskild framställning har rätt att medge s.k. licensförsäljning av sådan oregistrerad medicinsk specialitet som viss person av läkare befunnits vara i behov av med hänsyn till sitt hälsotillstånd. Sådan licensförsäljning har i några fall medgivits i fråga om Iscador.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min interpellation. Svaret redovisar ju i huvudsak kända förhållanden och gällande bestämmelser. Några omedelbara lättnader för dem som verkligen känner behov av vissa speciella biologiska preparat utan särskilt licensförfarande ställs således inte i utsikt. Statsrådet säger sig i alla avseenden instämma i vad socialutskottet har anfört i betänkandet 1973:27 och framhåller särskilt den utredning som socialstyrelsen nyligen har tillsatt för att, som det är formulerat i statsrådets svar, ”utreda förutsättningarna för användning av s.k. naturläkemedel vid sjukdomsbehandling”. Statsrådet Asplings formulering av utredningsdirektiven är den mest positiva och långtgående formuleringen hittills när det gäller referat och återgivanden av utredningsdirektiv, med undantag förstås för ursprungsformuleringen i naturläkemedelsmotionen 1973:1174, där vi har begärt om möjligt ännu mer. Jag är mycket uppmärksam på innebörden i formuleringen av utredningsdirektiven, därför att ärendet är så angeläget för mig och flera hundra tusen medborgare i vårt land. Statsrådet känner mycket väl till att en avsevärd mängd av Sveriges befolkning har ett mycket stort intresse för resultatet av den tillsatta utredningen. Man hyser alltså stora förhoppningar och starka önskemål om att de s.k. naturläkemedlen skall erkännas och göras legitimt tillgängliga och användbara. Jag skall inte gå in på alla argument i den här frågan. Statsrådet känner dem alla, och övriga kan läsa dem i riksdagens protokoll för den 11 december 1973 där de blev ordentligt genomgångna.

Man skriver att det i diskussionen har framkommit önskemål om att man skall kunna få begagna naturläkemedel utan de prövningsbestämmelser som normalt gäller för läkemedel, och det skall alltså tillmötesgås genom en utredning som skall pröva i vad mån så kan ske och om vissa läkemedelsgrupper kan avgränsas för detta. Det är, som jag sade i debatten kring detta tidigare, så att resultatet i det enklaste fallet skulle kunna bli att man avgränsar nyponte, kamomillte, groblad och sådana enkla saker, och därmed skulle utredningen ha gjort sitt jobb. Då har man uttalat sig litet kraftfullare i socialutskottets handlingar, där man talar om att utredningen skall avse möjligheten att tillhandahålla naturläkemedel. Det avser mera att man genom affärer och på annat sätt skall kunna tillhandahålla läkare och patienter dessa medel, och det är ytterligare ett steg på vägen. När nu statsrådet här använder formuleringen ”förutsättningarna för användning av s.k. naturläkemedel” låter det bra mycket mera hoppfullt, och jag kan väl känna mig lugnare. Vad jag och många med mig hoppas är att det skall bli en generös licensgivning framöver tills utredningen är genomförd. Utskottet har formulerat det så att utredningen förväntas ta mycket lång tid på grund av uppdragets svårighet. Jag har sett i en handling att man har planerat för fem sammanträden under budgetåret 1973/74, och sedan vet man inte hur lång tid det kan ta under åren framöver. Eftersom detta nu är en så omfattande och, tycker jag, viktig fråga, som många människor är berörda av och som det bland allmänheten i stor utsträckning anläggs känslomässiga synpunkter på, kan man väl säga att det även är en ganska stor folkpsykologisk fråga.

Annars kommer debatten ute bland allmänheten att fortgå år efter år. Man kommer då att klandra dem som inte vill släppa fram naturläkemedlen och hänvisa till alla de fall där man tror att vederbörande har blivit hjälpta av naturläkemedlen. Får jag alltså be statsrådet vara vänlig att göra ett auktoritativt uttalande i den frågan.

Herr talman! Jag skulle vilja tillägga ytterligare en formulering av den frågan till statsrådet. Det är ett faktum att socialstyrelsen i vissa fall lämnat licens men i många andra vägrat att göra det. Många människor här i landet skulle vara tacksamma att få veta, på vilka kriterier socialstyrelsen vägrar respektive beviljar licenser. Går socialstyrelsen efter hur pass obotligt sjuka patienterna är med konventionella medel eller vilka principer går man efter? Det är faktiskt en fråga som betydligt fler än jag gärna skulle vilja ha ett svar på.

Herr talman! Kvällen är sen, och vi har att motse ett tidigt plenum i morgon. Jag skall därför för egen del inte förlänga debatten. Den pågick för övrigt i samma ämne under åtskilliga timmar häromkvällen. Det har ställts en del frågor, och jag skall kommentera några av dem. Den utredning som socialstyrelsen tillsatt kommer givetvis att bedrivas förutsättningslöst och ingående. En ledamot av regeringsrätten blir sammankallande, och övriga ledamöter representerar farmaci, farmakologi och invärtes medicin. Sammansättningen av arbetsgruppen markerar att detta, självfallet, är en fråga med många aspekter. Avsikten är också att företrädare för organisationer på naturläkemedelsområdet skall beredas möjligheter att framföra sina synpunkter och argument. Det står klart i de direktiv som har utfärdats. Jag finner detta vara ett konstruktivt initiativ av socialstyrelsen. Jag kanske skulle kunna nöja mig med den kommentaren. Jag skall inte gå in på de frågor som ställts av herr Nordgren beträffande ett medel.

Bestämmelser härom finns alltså redan i den gällande läkemedelskungörelsen. Herr talman! Jag vill tillägga ett par ting. Låt mig understryka att lagstiftningen på läkemedelsområdet är en skyddslagstiftning som syftar till att skydda patienter både mot medel som saknar verkan eller har obetydlig verkan och mot medel som har biverkningar som inte står i rimligt förhållande till den positiva effekten. Det gäller alltså att tillförsäkra patienterna så säkra och bra läkemedel som möjligt. Det är inte för mycket sagt att vi har en internationellt sett högtstående läkemedelskontroll i vårt land. Flera andra länder har inlett ett nära samarbete med socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Det är bl.a. ett uttryck för den respekt och tillit den svenska läkemedelskontrollen internationellt sett åtnjuter. Jag skall inte heller gå in i någon längre debatt och inte heller ge mig in på någon direkt polemik. Men låt mig ändå säga att när man här på detta sätt talar om dessa medel och t.o.m. i vissa sammanhang rekommenderar dem mot cancer, polio, tbc, etc. är det väl en rimlig begäran att man också bevisar och dokumenterar deras effekt. På sitt sätt är det egentligen anmärkningsvärt att intet av de biologiska läkemedel diskussionen gäller anmälts till registrering. Tillverkarna har därigenom inte gett samhällets läkemedelskontroll någon möjlighet att bedöma medlens effekt. Nu är utredningen tillsatt. Jag har betonat att det är en utredning som självfallet — vi är vana vid det här i vårt land — tar sina uppgifter allvarligt. Det kommer alltså denna utredning att göra och vi har, herr talman, att avvakta utredningens resultat.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort, herr statsråd. Jag strävar inte alls efter att få sista ordet. Men jag skulle gärna vilja säga några ord om hur människor ute i landet uppfattar situationen, eftersom jag tror mig veta en del om detta. När den nya läkemedelsförordningen förelades riksdagen i en proposition för ett antal år sedan deklarerade man från regeringen att det inte ansågs befogat med särskilda ingripanden mot preparat med läkemedelskaraktär som försäljs i den fria handeln så länge det rör sig om risk för skadeverkningar. Risken för skadeverkningar betonades. Att det sedan finns felaktiga angivelser som överreklamerar varorna på förpackningar och i reklam är en annan sak. Det bör stävjas. Men i deklarationen talade man om risk för skadeverkningar. Sedan dess har inget inträffat som motiverar en ändrad hållning från riksdagen och regeringen i den här saken. En läkemedelsreform har tillkommit som betalar huvuddelen av apoteksmedicinerna med skattemedel, hur dyra de än är och hur rikligt läkare än skriver ut dem. Det har gått oerhört mycket extra pengar till en mängd dyrbar medicin som kanske inte alltid har förbrukats. Detta i sin tur verkar kanske begränsande på allmänhetens vilja att köpa icke subventionerade mediciner. Då tycker allmänheten att det har gått litet snett, kanske inte hela allmänheten men några hundratusen människor som intresserar sig för det här.

Det är fråga om preparat som det känns naturligt att använda för sådana personer som tror på att de kan bota dem. Jag har velat ge synpunkter på hur människor ser på den här frågan. När man vill verka i denna anda och försöka få förståelse för detta, tycker jag att man skall ge uttryck för den saken också.
Herr talman! Herr Nordgrens och herr Gernandts inlägg föranleder mig bara att säga följande. Vi har en lagstiftning på detta område liksom på så många andra områden. Lagstiftningen skall respekteras ända till dess den ändras av riksdagen. Det är vad som gäller. En effektiv läkemedelskontroll utgör — låt mig stryka under det, herr talman — en del av den sociala trygghetspolitik som vi byggt upp här i vårt land. Jag hoppas att även herrar Gernandt och Nordgren vill ställa sig bakom de viktiga medicinska och humanitära motiv som ligger till grund för läkemedelslagstiftningen. Herr talman! Det är vad jag nu avslutningsvis i korthet skulle vilja ha sagt i den här debatten.
Herr talman! Jag håller helt och hållet med om detta, statsrådet Aspling.

Om jag inte läst fel i handlingar från Europa, har man gjort stora ansträngningar inom EG för att få en gemensam läkemedelsverksamhet till stånd, men man har under alla dessa år inte upptäckt några skadeverkningar av de ”naturgivna” läkemedlen. Det är därför svårt att förstå varför de skall anses vara så farliga här i Sverige att de skall behöva genomgå samma rigorösa prov som de kemiska läkemedlen. Dessutom har man på kunnigt håll i Europa förklarat, att det inte går att göra samma prövning av de s.k. naturgivna läkemedlen.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att på ett objektivt sätt klarlägga vilken minsta vattenföring som behövs för att tillgodose laxfiskeintresset i Mörrumsån och åns uppgift som reproduktionsplats för laxens fortbestånd i Östersjön. För sjön Åsnens reglering gäller en fast tappningsplan, som fastställdes av vattenöverdomstolen i dom år 1968. Tillstånd att börja reglera Åsnen enligt denna tappningsplan lämnades av vattendomstolen i dom år 1971. Båda domarna vann laga kraft. Regleringen började år 1972. Den avlöste den tillfälliga reglering som med stöd av särskilda domar pågått sedan början av 1940-talet. Dessförinnan var Åsnen ända sedan 1800-talet reglerad med dammbyggnader utan dom. Vid prövningen av frågan om tappningsplanen hade domstolarna till sitt förfogande en omfattande hydrologisk utredning. Planen innebär bl.a. att Mörrumsåns nedströmsdel tillförsäkrats en viss minimivattenföring med hänsyn till laxfisket m.m. Denna är under större delen av året satt till 9 kubikmeter per sekund. Vattenföringen får begränsas ytterligare under högsommaren för att undvika att Åsnen avsänks i allför hög grad. Den får dock av hänsyn till bl.a. laxfisket inte understiga 7 kubikmeter per sekund. Under de senaste årens torka i sydöstra Sverige har tillrinningen till Åsnen och andra sjöar i dessa delar av landet varit ovanligt låg. Sålunda har tillrinningen till Åsnen inte varit så liten sedan år 1921. Torkan har medfört en oförutsedd sänkning av sjöns lågvattenstånd utöver den som regleringen åstadkommer. En jämkning av tappningsplanen kräver att samtliga intressenter som berörs av regleringen enas därom. Enligt vad jag inhämtat kommer kammarkollegiet, som har att bevaka det allmännas rätt och intressen i vattenmål, att ta initiativ till överläggningar mellan intressenterna. Jag förutsätter att en eventuell jämkning av tappningsplanen kommer att föregås av ingående undersökningar bl.a. rörande dess inverkan på laxfisket. Jag befinner mig, herr talman, i den ovanligt förmånliga situationen att jag inte bara har möjlighet att lämna ett interpellationssvar utan jag kan också i en herr Gustavsson i Alvesta närstående tidning, Växjöbladet, ta del av referatet av den debatt som vi skall föra här i kväll i denna fråga. Av det referatet finner jag att herr Gustavsson är nöjd med mitt svar och att han tänker ha vänligheten att inbjuda mig till detta område för att studera förhållandena där. För att om möjligt bespara herr talmannen ytterligare en replik vill jag då bara fullständiga mitt svar genom att säga att jag redan har fått en inbjudan av det socialdemokratiska partidistriktet där nere att besöka området kring sjön Åsnen. Jag har svarat att jag tänker göra det så snart det över huvud taget blir möjligt och när det kan vara lämpligt med hänsyn tagen till det studium som skall bedrivas i området.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för det positiva svaret, vilket också bevisar det stora intresse som finns för denna fråga. Jag tackar för den service som vår nye jordbruksminister ger, eftersom jag gått och burit på detta svar i två dygn. Svaret skulle ju ha lämnats i går natt. Jag ville inte neka tidningarna, när man ringde i går, utan talade om vad herr statsrådet hade att säga. Jag noterar svarets sakliga innehåll och uttalar förhoppningen att samma positiva inställning skall prägla den fortsatta debatten om Åsnen. Åsnenfrågan blev ju något av ett politiskt slagträ i valrörelsen, och det har inte gagnat sakfrågan. Sedan jag ställde min interpellation har länsstyrelsen i G län tagit initiativ till överläggningar med intressenter i denna fråga. Dessa överläggningar ledde till en framställning till kammarkollegiet om att detta som företrädare för det allmänna skulle undersöka möjligheterna till sådan jämkning av vattenhushållningsbestämmelserna att regleringens negativa verkningar på sjön Åsnen och dess stränder så långt möjligt elimineras. När jag ställde min interpellation hade jag ingen kännedom om detta. Nu meddelar statsrådet att kammarkollegiet kommer att ta initiativ till överläggningar med intressenterna. Jag är tacksam för det beskedet, som jag hälsar med tillfredsställelse. Jag ser det också som ett steg på vägen mot en angelägen lösning av en besvärlig men mycket viktig fråga. Min direkta fråga i interpellationen gällde huruvida statsrådet var beredd att på ett objektivt sätt klarlägga vilken minsta vattenföring som behövs för att tillgodose laxfiskeintresset i Mörrumsån och säkra åns uppgift som reproduktionsplats för laxens fortbestånd i Östersjön. Det är ju en del av det komplicerade problemet. Jag har nu fått svaret att statsrådet förutsätter att en eventuell jämkning av tappningsplanen kommer att föregås av ingående undersökningar, bl.a. dess inverkan på laxfisket. Jag tar det svaret som ett uttryck för att jordbruksministern mycket noga följer det här ärendet, så att det statliga organ som har att pröva vattenbehovet för laxfisket noggrant undersöker förutsättningarna för att minimera vattenbehovet till gagn för olika intressenter i Åsnen och dess omgivning. Jag tillåter mig också hysa förhoppningen att de överläggningar som kammarkollegiet kommer att ta initiativ till skall leda till en lösning som är godtagbar från skilda synpunkter.

Statsrådet har ju genom Växjöbladet fått min inbjudan att komma till länet — jag framförde den också personligen häromdagen — och jag är tacksam för att han kommer ned. Jag tror det är värdefullt att statsrådet får ta del av befolkningens uppfattning i denna fråga och att han får möjlighet att besiktiga de skador som redan har uppstått, även om en del av förklaringen till dem är att vi egentligen inte har haft något normalt vattenstånd sedan domen föll. Välkommen alltså ner till Kronobergs län, herr statsråd!

Herr talman! Eftersom den interpellation herr Gustavsson i Alvesta ställt till jordbruksministern i hög grad intresserar många människor i Blekinge län och angränsande Kronobergs län har jag med intresse lyssnat på statsrådets svar. Jag hade väl knappast väntat att svaret skulle blivit mera uttömmande än som det nu blev, men frågan i hela dess vidd kanske motiverar att ytterligare några synpunkter anföres. Olyckligtvis har, som interpellanten anfört, en torkperiod förekommit under den gångna delen av 1970-talet inom ifrågavarande nederbördsområde, vilket medfört begränsade tappningsmöjligheter från sjön Åsnen till Mörrumsån. Det är ju olyckligt att den minskade vattentillgången förorsakat motsatsförhållanden mellan markägarna kring sjön Åsnen, som givetvis är missnöjda genom den förfulning av landskapet som den ändrade vattennivån naturligen åstadkommit, och övriga intressenter — SIAB, Sydkraft och domänverket. Det senare har ju att bevaka fiskeintressena i Mörrumsån. Länsstyrelsen i Kronobergs län har så sent som den 19 november i år behandlat regleringen av sjön Åsnen, då man också beslöt hemställa att kammarkollegiet, som företrädare för det allmänna, skulle undersöka möjligheterna till sådan jämkning av vattenhushållningsbestämmelserna att regleringens negativa verkningar på sjön Åsnen och dess stränder så långt möjligt elimineras. Länsstyrelsen underströk också sjöns allt större betydelse för fritidsfiske och andra fritidsaktiviteter. Kungl. kammarkollegiet handlade snabbt, och sammanträde med samtliga berörda parter skall komma till stånd den 16 januari 1974. Man skall då se vad man kan göra åt saken. För Mörrumsåns laxfiskebestånds del och för reproduktionen av lax och laxöring i Mörrumsån är det en tvingande nödvändighet att vattenståndet i ån icke blir alltför lågt utan att en viss tappning sker kontinuerligt och att dessa vattenkvantiteter blir så dimensionerade att reproduktionen gagnas. Den avkunnade vattendomen har tagit sikte på detta. Mindre än 9 kubikmeter per sekund får ej tappas enligt den gällande planen med undantag för en kortare period under högsommaren, då det varken är lektid eller laxvandring. Vad man kanske önskar från fiskehåll att tillgodose laxfiskeintresset i Mörrumsån är att man under en viss period släpper en ökad kvantitet vatten genom ån för att därigenom rensa upp i ån. Den ökade vattenkvantiteten kan man erhålla genom sparsamhet under viss annan del av året. Reproduktionen av lax och laxöring i Mörrumsån är utomordentligt värdefull för såväl fritidsfisket i ån och i havet utanför som för yrkesfisket. Mörrumsån är en av de få laxförande åarna i södra Sverige, och den bör bevaras såsom sådan. Jag hoppas också att myndigheterna snart beviljar medel till uppförande av en laxodlingsanstalt i Mörrum. En sådan är ekonomiskt försvarbar och skulle säkerligen innebära ökade fångster av lax och laxöring. Domänverket har inköpt mark för ändamålet. Att vattnet är lämpligt för laxodling bekräftas av de försök som i begränsad omfattning gjorts i Mörrumsån. Som exempel kan nämnas att man 1970 utplanterade smolt, dvs. laxungar, som var 11,5—12 cm långa och vägde 29 gram. Efter ett år i frihet ökade fiskens vikt till mellan 2 och 4,5 kg och längden upp till 75 cm. Inget annat vatten i Sverige kan uppvisa motsvarande resultat, enligt vad jag inhämtat från fiskesakkunnigt håll. Jag har bara velat peka på detta förhållande för att påvisa hur angeläget det är att vattentappningen från sjön Åsnen icke ytterligare stryps men att alla goda krafter samverkar i strävandena att tidsmässigt reglera vattnet så, att skador på laxbeståndet i Mörrumsån i görligaste mån undvikes.

Herr talman! Om vi har ett kungahus och kungahusets medlemmar fullgör vissa uppgifter i offentlig tjänst, är det självklart att de skall ha en rimlig ersättning. Men det borde vara lika självklart att hela ersättningen utgår i form av anslag över budgeten och inte i form av speciella skatteoch tullbefrielser. Det strider mot sunda budgetprinciper. För det första är det fel att skatter och tullar inte gäller lika för kungahusets medlemmar och andra medborgare. För det andra går det knappast att i förväg beräkna det ekonomiska värdet av sådana privilegier. Enligt moderna budgetprinciper borde riksdagen fastställa hela ersättningen till kungahuset i samband med den årliga budgetbehandlingen av anslaget till den kungliga hovhållningen. I dag måste vi erkänna att vi inte när vi behandlar budgeten vet hur mycket pengar som staten satsar till kungahuset. Sedan har vi specialproblemet med de medlemmar av kungahuset som bosatt sig i utlandet eller som helt lever som privatpersoner i Sverige utan att ha några officiella plikter. Varför skall dessa personer befrias från kupongskatt, ha en särskilt lindrig skala när det gäller arvsskatt osv.? Även om man skulle pröva detta och komma fram till uppfattningen att de bör ha ett statligt stöd, så gäller även då huvudregeln att ett sådant stöd bör utgå genom anslag över budgeten, inte genom att man gör särskilda undantag i skattelagstiftningen och tullbestämmelserna. Det finns faktiskt exempel på att man i den gruppen frivilligt avstår från att utnyttja dessa privilegier. Jag förmodar att vederbörande upplever förmånerna som orimliga. Den inställningen är värd erkännande. Men ingen skugga bör falla över de personer som utnyttjar sina privilegier. Dessa privilegier är ju fastställda i lag, och skall någon kritiseras i sammanhanget så är det väl riksdagen, som fortfarande godtar denna ordning. Jag yrkar därför att riksdagen i anledning av motionen 888 ger Kungl. Maj:t till känna att kungahusets nuvarande skatteoch tullförmåner bör prövas med utgångspunkt i att kungahusets medlemmar i princip skall vara skatteoch tullmässigt jämställda med övriga medborgare.

Herr talman! Det här betänkandet grundar sig som alla förstår på en kompromiss i utskottet. Vi säger i betänkandet att invändningar i och för sig kan riktas mot att kungahusets medlemmar inte är skyldiga att erlägga skatt och tull i samma utsträckning som andra medborgare. Det är utskottets enhälliga mening. Men vi anser ändå att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att bedöma dessa frågor i samband med budgetbehandlingen. Storleken av de apanage och andra anslag som nu utgår till kungahusets medlemmar är ju fastställd med hänsyn till att dessa inkomster inte är skattebelagda. Skall man nu ändra denna ordning måste man, som ju alla förstår, ändra också på apanagen och anslagen till kungahuset, och detta måste ske efter en prövning i finansdepartementet. Vi har inte velat gå så långt att vi säger att det här skall genomföras på något visst sätt. Kapitalskatteutredningen har lagt fram ett betänkande, där man diskuterar den här frågan. Kungl. Maj:t har ännu inte lagt fram något förslag med anledning av detta betänkande, och vi har ansett att vi bör avvakta Kungl. Maj:ts prövning av frågan. Vi skriver dock i betänkandet att vi förutsätter att frågan om kungahusets skatteoch tullförmåner kommer att prövas i detta sammanhang. Jag tror inte att något annat utskott skulle ha föreslagit något annat i detta avseende. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inga speciella synpunkter på i vilka former och på vilket sätt den här prövningen skall tillgå. Jag tycker liksom herr Brandt att man med förtroende kan överlämna åt regeringen att göra den prövningen i de former som anses lämpliga. Studerar man motionen noga finner man faktiskt också att där inte sägs någonting om att det skall tillsättas en särskild utredning eller något sådant. Vad det är fråga om är att göra en översyn, och Kungl. Maj:t får självständigt avgöra i vilka former den bör ske. Jag har mycket stor respekt för herr Brandt i många avseenden, och jag skall därför passa på att citera vad han sagt i den här frågan tidigare. År 1971 behandlades en liknande motion av herr Palm och fru Sigurdsen.

I betänkandet uttalas att utskottet förutsätter att frågan om kungahusets nuvarande skatteoch tullförmåner kommer att prövas. Det av mig ställda yrkandet anknyter till utskottets uttalande om att en sådan prövning förutsätts ske.

Herr talman! Vad herr Bergqvist läste upp står jag för; vad jag har sagt tidigare är givetvis fortfarande min personliga uppfattning. Men jag tycker att man förstorar den här frågan. Den är faktiskt mera en principiell fråga än en kostnadsfråga, och det har vi med några få rader velat fästa kammarens uppmärksamhet på. Om man inför skattebeläggning får man ju justera anslagen, och som jag sade måste det ske i samband med att man ser över dem i det här avseendet. Om riksdagen vill ge en opinion till känna har jag ingenting emot det, men vi i utskottet — och jag också — har så pass mycket förtroende för Kungl. Maj:t att vi anser att prövningen bör ligga där. Jag hoppas att det kommer att ske en förändring på den här punkten, men så långt har vi inte velat sträcka oss i utskottet att vi direkt säger ifrån hur och var och när denna skall ske.
Herr talman! Jag konstaterar att det egentligen inte finns någon skillnad mellan herr Brandts och min uppfattning. Vad frågan gäller är om man, när ärendet nu ändå ligger i riksdagen för behandling, skall i voteringen uttala den principiella mening som herr Brandt själv gav uttryck för eller om man skall låta bli det. Man kan säga att det inte spelar så stor roll, men å andra sidan har det i debatten inte framkommit några skäl för att låta bli att säga sin mening, och då kan man lika gärna göra det.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 70 behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 162 angående nya regler för allmän fastighetstaxering. De nya reglerna skall tillämpas i 1975 års allmänna fastighetstaxering och innebär bl.a. att det civila fastighetsbegreppet i princip skall användas också inom skatterätten. Detta medför vissa förändringar bl.a. beträffande industritillbehören, som ju tidigare i stor utträckning behandlats som lös egendom i skatterätten. Även beträffande jordbruket har betydande förändringar genomförts. 1972 års riksdagsbeslut angående jordbruksbeskattningen innebär i stor utsträckning en anpassning till de för rörelser gällande beskattningsreglerna. Enligt dessa sker bl.a. en uppdelning av byggnadsvärdet i ett byggnadsvärde vari ingår värdet av själva byggnadsstommen och ett värde för byggnadsinventarier. Ur många synpunkter skulle det varit önskvärt att detta skatterättsliga fastighetsbegrepp hade fått vara gällande också vid fastighetstaxeringen. Nu har man emellertid i propositionen helt anslutit sig till uppfattningen att det civila fastighetsbegreppet skall gälla också i skatterätten. Men ännu återstår samordning av denna ståndpunkt med vad som förra året beslöts beträffande nya regler för jordbruksbeskattningen. I propositionen uttalas att dessa samordningsproblem får lösas under 1974. Det är något motbjudande att man gång på gång fattar beslut utan att ha en fullständig överblick över hur samordning med andra bestämmelser skall utformas. I propositionen fastlägges att värderingen vid fastighetstaxering skall ske med utgångspunkt i marknadsvärdet. Beteckningen marknadsvärde är enligt propositionen endast ett modernt uttryck för vad som tidigare sagts vara ett allmänt saluvärde. Taxeringsvärdenivån har föreslagits till 75 procent av marknadsvärdet, vilket vi anser vara acceptabelt. Men när det gäller underlaget för fastställande av marknadsvärdet är jag starkt kritisk mot den prisstatistik som nu föreligger — detta därför att osäkerheten måste vara stor med hänsyn till att underlaget är så pass Vidare anser vi det vara felaktigt att tillskottsköpen ingår i prisstatistiken men inte släktköpen. Lika väl som man kan bevisa att priserna vid släktköpen ligger under det erlagda genomsnittspriset ligger prisnivån vid tillskottsköpen betydligt över. Vi anser att om den ena av dessa grupper skall ingå så bör också den andra göra det. Över huvud taget är prisstatistiken bristfällig, och att brister föreligger uttalas ju också av finansministern i propositionen. Därför borde det, som framhålls i motionen 2175, vara angeläget att överläggning sker med jordbruksoch skogsbruksorganisationer innan normvärden fastställs. Utskottet har pekat på vissa möjligheter för en dylik kontakt med nämnda organisationers experter, och jag hoppas att man utnyttjar dessa möjligheter. Vårt syftemål i motionen är ju att nå en så rättvis taxering som möjligt — om den målsättningen är väl alla överens. Och då bör man också utnyttja den sakkunskap som jag anser finns inom dessa organisationer.

I reservationen 2 berörs de konsekvenser som det höjda taxeringsvärdet får ur skattesynpunkt vid såväl inkomstsom förmögenhetsbeskattning. Också med hänsyn till det jag nyss sade beträffande prisstatistiken är det svårt att avgöra vad marknadsvärdet egentligen utgör — alltså var man når den rätta beloppsgränsen — och med utgångspunkt häri yrkar vi på att stor försiktighet bör iakttagas vid fastställande av de nya fastighetstaxeringsvärdena. Reservationen 3 behandlar fastställandet av byggnadsvärdet och den proportionsregel som där föreslås gälla. Enligt propositionen skall byggnadsvärdet fastställas efter mervärdeprincipen. Detta innebär, om jag skall skildra det i all korthet, en värdering av fastigheten enligt marknadsvärdeprincipen i både bebyggt och obebyggt skick. Mellanskillnaden mellan det framräknade marknadsvärdet i bebyggt respektive obebyggt skick utgör mervärdet, vilket är lika med byggnadsvärdet. Om nu en fastighet köps skall enligt propositionen en proportioneringsregel tillämpas som innebär att på byggnader skall anses belöpa så stor del av fastighetens anskaffningskostnad som det vid fastighetstaxeringen fastställda byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela taxeringsvärde. Det beräknade värdet av byggnader skall jämkas, om den del av anskaffningskostnaden som därvid utgör andra tillgångar än dem som ingår i byggnadsvärdet mera avsevärt övereller understiger värdet av dessa tillgångar. Regeln för fastställande av byggnadsvärde är diskutabel, och den proportioneringsregel som föreslås är detta i ännu högre grad. Stora svårigheter kommer att föreligga vid bedömning av om det framproportionerade värdet på andra tillgångar än byggnadsvärdet avsevärt övereller understiger det uppskattade faktiska värdet. Vi reservanter anser att denna proportioneringsregel är nära nog omöjlig att använda, och vi föreslår att nu gällande proportioneringsregler skall bestå även i fortsättningen. Enligt dessa kan jämkning ske, om detta är skäligt vid jämförelse mellan det framproportionerade värdet för byggnader och byggnadernas faktiska värde. I reservationen 4 berörs besvärsrätten. Fastighetstaxeringen har ju stor betydelse ur flera synpunkter, både ur skattesynpunkt vid låneärende och avskrivning, och därför är det angeläget att fastighetsägarna informeras om besluten och bereds möjlighet att anföra besvär, om de så önskar. Fastighetstaxeringsarbetet pågår under ganska lång tid, och den enskilde har ganska svårt att uppmärksamma sina möjligheter att anföra besvär. Det visar erfarenheterna från tidigare år. Vi föreslår därför att riksdagen beträffande besvärsrätten beslutar i enlighet med förslaget i motionen 2175, vilket överensstämmer med vad fastighetstaxeringsutredningen har föreslagit. Reservationen 5 handlar om de ekonomiska konsekvenserna av fastighetstaxeringen. Tidigare generella upptaxering i samband med fastighetstaxeringen har inneburit skatteskärpningar för de enskilda. Särskilt framträdande har detta varit i fråga om schablonbeskattningen på villor och vid kapitalbeskattningen. Det är därför angeläget att en justering eller översyn sker av gällande skatteskalor, så att en skärpning av skattebelastningen inte åstadkommes genom eventuellt höjda taxeringsvärden. I övrigt skulle det vara mycket att säga om den allmänna fastighetstaxeringen. Många avgöranden har hänskjutits till riksskatteverket för slutlig fastställelse. Därför är också kraven i flertalet motioner närmast att riksdagen skall uttala sig i viss riktning. Man har pekat på vissa åtgärder som kan bidra till att åstadkomma en så rättvis taxering som möjligt. Även om utskottet sin vana trogen inte i någon större utsträckning har velat beakta nyssnämnda påpekande förutsätter vi ändå att riksskatteverket uppmärksammar vad som anförts. På fem punkter har de icke-socialistiska partiernas representanter ställt direkta krav, vilka har följts upp i till utskottets betänkande fogade reservationer.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

Herr talman! När vi här i vårt land vart femte år företar fastighetstaxering är detta en registrering av den penningvärdeförsämring som under de gångna åren har drabbat vårt land. Sedan 1949 har inflationen ökat kraftigt, och den torde under den tiden i stora drag ha tredubblats. Med hänsyn till dessa kraftiga stegringar är det så mycket angelägnare att man vid taxeringen tar vederbörlig hänsyn till under den tiden rådande speciella förhållanden, särskilt då under det senaste året som ju skall ligga till grund för taxeringen. Herr Josefson har här mycket noggrant penetrerat de olika reservationer som avgivits till utskottets betänkande, och därför kan jag nu nöja mig med att instämma i vad herr Josefson sade och bara göra vissa speciella påpekanden. Jag menar att man inte kan bortse från att samhällets uppträdande på fastighetsmarknaden under den senare tiden i stor utsträckning har bidragit till att driva upp priserna. Vidare har den under hela efterkrigstiden starkt reglerade bostadsmarknaden medfört avsevärda prishöjningar. En av samhället dirigerad överproduktion av hyreshus har bl.a. medfört bristande tillgång på villor, och villornas pris har därigenom kommit att stiga onödigt mycket. Det är mot den bakgrunden man måste se det krav som den icke-socialistiska delen av skatteutskottet framfört i reservationen 2 där vi begär att man skall iaktta stor försiktighet vid taxeringen. I motioner har vi även tagit upp de problem som gör sig gällande för sådana fastigheter som för närvarande är föremål för t.ex. avverkningsförbud. Lika angeläget är det att man tar hänsyn till om byggnadsförbud föreligger av andra orsaker, t.ex. på grund av riksplaneringen. Över huvud taget måste man ta hänsyn till alla de olika inskränkningar som kan föreligga för ett fullt utnyttjande av fastigheterna. Inte sällan utgör kulturminnen en sådan orsak, och det har också berörts i motioner. Utskottet har också understrukit behovet av ett sådant hänsynstagande.

Då är det av särskilt stor betydelse att man tar hänsyn till den gamla bebyggelsen, till alla våra gårdar runt om i vårt land. Dessa gårdar motsvarar inte alltid ett lämpligt behov av bostäder för de människor som skall bruka dem då det inte sällan är en viss disharmoni mellan storleken på bostaden och den brukade jorden eller den brukade skogsmarken. Och därför är det inte minst ett kulturintresse att man tar sådan hänsyn att det blir möjligt att kunna upprätthålla ett gott bostadsbestånd även i framtiden. Det gäller att försöka bevara detta. Det blir också andra verkningar av den här taxeringen, och herr Josefson berörde även dem i sitt anförande. Jag skall bara återkomma något litet till detta. De nya taxeringsvärdena kommer utan tvivel att påverka beskattningen över huvud taget eftersom taxeringsvärdena är grunden såväl för förmögenhets-, gåvooch arvsskatten som också i viss mån för inkomstbeskattningen. Det senare gäller ju i särskilt stor utsträckning för villafastigheterna, som taxeras efter ett schablonbelopp av taxeringsvärdet. Det är därför av allra största vikt att man innan dessa höga taxeringsvärden träder i kraft gör en ändring av skatteskalor och schabloner så att man inte genom de högre taxeringsvärdena höjer beskattningen.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

Herr talman! Fastighetsbegreppet utgör ett mycket viktigt inslag i många ekonomiska sammanhang i vårt land, och det är av ett synnerligt stort intresse att den fasta egendomen åsätts ett rätt värde till det s.k. taxeringsvärdet. Detta värde, som fastställts av en samhällsinstans, används i många sammanhang, även utanför beskattningsområdet. Många gemensamma kostnader fördelas exempelvis mot bakgrund av taxeringsvärdet, och kreditinstituten använder sig mycket ofta av taxeringsvärdet för att bestämma värdet hos en lämnad säkerhet. — Jag har velat säga detta för att understryka hur viktigt det är att så långt möjligt få rätta, för att inte säga rättvisa taxeringsvärden. Inom beskattningsområdet betraktas väl fortfarande taxeringsvärdets främsta uppgift vara att lämna underlag för garantibeskattningen. Själv tycker jag kanske att det är lika viktigt att få fram rätt underlag för schablonvärdering av exempelvis villor, att få fram rätta värdet vid bestämmandet av underlaget för förmögenhetsskatt och arvsskatt liksom att få fram delvärden som ger det rimliga avskrivningsunderlaget för byggnader och andra anläggningar, där anskaffningsvärdet inte är känt. Allmän fastighetstaxering äger, som herr Magnusson i Borås sade, rum vart femte år. I tider av snabba penningvärdeförändringar är det synnerligen nödvändigt att taxeringsvärdet vid taxeringstillfället läggs så nära det verkliga värdet som möjligt. Innan jag går in på skilda detaljer i ärendet vill jag, herr talman, ytterligare något uppehålla mig vid de principiella frågorna. En rättvis beskattning kräver att skattebördan läggs någorlunda jämnt över de skattskyldiga. Det är exempelvis rimligt att förmögenhetsskatten erläggs på grundval av den förmögenhetsmassa som ägs. Det är, tycker jag, föga tillfredsställande, om en skattskyldig som placerar sina tillgångar i banksparande eller värdepapper har en annan förmögenhetsskatt än den skattskyldige som placerar sina tillgångar i fastigheter. Om taxeringsvärdet på en fastighet sätts långt under det värde som betalas för den — marknadsvärdet — och det samtidigt medges avdrag för skulder till det nominella beloppet, innebär det mycket ofta att stora förmögenheter trollas bort vid redovisningen till förmögenhetsskatt. Detta tror jag är en ganska vanlig företeelse i dag. Utöver skatteorättvisorna främjar ett system med för låga taxeringsvärden en inflationsutveckling i betydligt högre grad än ett system som innebär att realistiska taxeringsvärden åsätts fastighetsbeståndet. Det är heller inte särskilt rättvist att fastigheter som schablonbeskattas inte upptas till sitt rätta värde, då ju schablonmetoden är ett sätt att beskatta den bostadsförmån som det innebär att bo i en egen fastighet. De ökade boendekostnader som genom ökade byggnadskostnader och andra kostnadsökningar uppstår för dem som bor i hyreshus, måste få samma effekt i de schablonbeskattade husen, genom att taxeringsvärdena så nära som möjligt anpassas till det verkliga värdet. Jag skall i rättvisans namn tillägga att det kan förekomma orättvisor också åt andra hållet, genom att taxeringsvärdet har satts för högt. Det har hänt att hänsyn inte tagits till alla inskränkningar som finns i form av bebyggelseförbud o.d. Jag anser det angeläget att också dessa brister rättas till nu. Det ideala förhållandet vore givetvis om man kunde ha en löpande fastighetstaxering som ständigt kunde hålla taxeringsvärdet i paritet med det verkliga värdet på varje fastighet. Som var och en förstår är det en omöjlighet, varför man får nöja sig med ganska långa tidsintervaller mellan taxeringarna. Som vi förut sagt är det normalt fem år mellan dem. Det är endast nytillkomna fastigheter eller sådana där större förändringar skett sedan förra taxeringen som föranleder taxeringar mellan de allmänna fastighetstaxeringarna. Av den anledningen kommer ett åsatt taxeringsvärde att vara gällande ganska lång tid framåt. Därtill skall läggas att värdet måste baseras på något slags statistiskt underlag. Detta blir då inte heller dagsfärskt. Det senaste material man kan få fram är från tiden två år före taxeringsåret, varför i dag gällande taxeringsvärden är baserade på en inköpsstatistik avseende köp under 1968. De värden som då fanns gäller både 1974 och 1975. För att nivån på taxeringarna inte skall bli för hög under den långa tid som ett taxeringsvärde skall användas har lagstiftare och myndigheter hållit en mycket stor säkerhetsmarginal. Vid förra fastighetstaxeringen bestämdes att riktmärket för taxeringarna skulle vara 75 procent av saluvärdet för villor och jordbruksfastigheter och 80 procent för övriga typer av fastigheter, och myndigheternas detaljanvisningar utfärdades efter det riktmärket. Nu föreslås i propositionen att riktmärket för 1975 års taxeringsvärde skall vara 75 procent av marknadsvärdet för alla slags fastigheter. Med marknadsvärde menas då det medeltal som framkommer av 1973 års inköpsstatistik. Utskottet har inte haft något att invända mot den nivån; inte heller oppositionen har såvitt jag vet någonting att invända mot den föreslagna taxeringsvärdenivån utöver allmänna uttalanden om att stor försiktighet skall iakttas vid fastställande av de nya taxeringsvärdena. Därutöver har motionärer velat att prisstatistiken inte skulle grundas på 1973 års statistik utan på ett genomsnitt av köpeskillingarna 1968-1973. Utskottsmajoriteten tycker att redan i taxeringsnivån 75 procent ligger en så stor försiktighet att det kan vara obehövligt att skriva till Konungen och ytterligare understryka detta. Om vi ser hur taxeringsnivån verkat under den period som vi befinner oss i, måste vi tycka att det år 1970 iakttogs mycket stor försiktighet. För vissa slag av fastigheter betalas i dag vid öppna köp mer än dubbla taxeringsvärdet, och SO-procentiga överpris är i underkant för alla slag av fastigheter. I detta sammanhang bör också sägas att i propositionen gjorts ett särskilt undantag från prisstatistiken beträffande hur skog skall taxeras. Man menar i propositionen att 1973 inte kan användas som basår för skogshanteringen på grund av den utomordentliga högkonjunktur som trävaruhanteringen just nu upplever. I stället föreslås att skogen skall taxeras med utgångspunkt i prisnivån 1970—1972 med ett allmänt tillägg för den allmänna uppgången av fastighetspriserna fram till 1973. Utskottet anser sig, med utgångspunkt i vad jag inledningsvis nämnde om värderingar av tillgångar efter deras marknadsvärde, inte kunna tillgodose kraven på ett annat värderingssystem för skogsfastigheter. Erfarenheterna visar väl även, frånsett den senaste tidens träkonjunkturer, att det just varit skogsfastigheterna som kunnat uppvisa de största överpriserna. Även om man i utskottet i stort har varit överens om den 75-procentiga nivån av ett marknadspris, har man inte varit helt överens om hur man skall komma fram till det aktuella marknadspriset. Man menar från oppositionens sida att prisstatistiken har sina brister. Både finansministern och utskottsmajoriteten har ju också hållit med om att det finns anledning att anstränga sig för att förfina prisstatistiken. Däremot vill utskottsmajoriteten inte instämma i alla de krav som ställs beträffande prisstatistiken för speciellt jordbruksoch skogsfastigheter, och man vill heller inte instämma i påståendet, att underlaget skulle vara så litet att det ej ger tillräckliga utslag. I prisstatistiken ingår inte försäljningar av exploateringsfastigheter — det är angeläget att understryka detta — eller försäljningar till släktingar, då det ansetts att båda dessa typer av försäljningar inte sker till ett realistiskt marknadspris. Nu vill motionärerna, och även reservanterna, ha med släktköpen i statistiken, och motiveringen härför skulle vara att även dessa köp numera sker till realistiska marknadspriser. Utskottsmajoriteten har en annan uppfattning. Den uppfattningen är baserad på övertygelsen att affärer mellan släktingar — och främst då mellan föräldrar och barn — inte sker till det pris som gått att få ut. Det måste väl vara rimligt att anta att känsloengagemang och annat spelar in. Lagstiftarna har också i ett flertal andra skattefrågor hävdat att affärer mellan släktingar har en annan karaktär än affärer mellan människor som inte är släkt. Senast detta var aktuellt var när riksdagen i går antog lagstiftningen om interna aktieöverlåtelser. Att detta resonemang är riktigt bevisas för övrigt av att prisnivån vid fria köp ligger 50 procent över nivån vid släktköp. Beträffande tillskottsjorden har såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet framhållits att viss hänsyn skulle tas till detta vid anvisningarnas utfärdande. Vi tycker inte att frågan om tillskottsjord och frågan om släktköp skall sammankopplas på det sätt som herr Josefson föreslår, eftersom det verkligen är helt skilda saker. Om man därtill lägger att taxeringsnivån ytterligare kommer att reduceras något vid samordningen av de olika delvärdena, tycker jag nog att dessa intressen har blivit väl tillgodosedda. I motionen med herr Josefson som första namn hävdas att underlaget för statistiken är bara omkring 2 000 köp av jordbruksfastigheter under ett år och att detta inte skulle vara tillräckligt. Utskottet tycker nog att 2 000 försäljningar är även det ett hyggligt underlag men menar samtidigt att det denna gång rör sig om 8 000 försäljningar. Köp som gjorts under åren 1970—1972 kommer nämligen också att analyseras och ligga som ett extra underlag sedan en uppräkning gjorts till 1973 års nivå. Det finns ytterligare en del frågor som uppmärksammats av motionärer och till vilkas synpunkter också reservanterna anslutit sig men som utskottsmajoriteten inte velat vara med om. En av dessa är när de olika delvärden som nu skall åsättas för en fastighet inte riktigt går ihop med totalvärdet. Med det system som skall användas för att få fram delvärdena kan det bli ett mycket lågt värde på byggnaderna, vilket då betyder att den skattskyldige får ett för dåligt avskrivningsunderlag vid den årliga inkomsttaxeringen. Detta avskrivningsunderlag kan då få jämkas, men helheten av fastighetsvärdet måste få bevaras. Enligt vad jag förstår vill reservanterna ensidigt ändra avskrivningsunderlaget för byggnader om detta är felaktigt, medan utskottsmajoriteten anser att man måste se på totaliteten för hela fastigheten. Om ett för lågt taxeringsvärde åsatts hela fastigheten bör inte detta vara tillräckligt skäl för att justera avskrivningsunderlag för byggnaderna. En annan fråga som föranlett en reservation rör taxeringsförordningens regler om underrättelse och extra besvärsrätt. Alla fastighetsägare får underrättelse om taxeringsnämndens preliminära beslut och därefter — om erinringar anförts liksom om det blivit ändringar i det preliminära beslutet — även om det definitiva beslutet. Därutöver har den skattskyldige som inte kunnat nås eller inte fått besked om preliminärt beslut alltid rätt att före den 25 mars anmäla att han önskar besked om slutligt beslut, vilket han då också skall ha. Därmed anser utskottet att rättssäkerheten blivit väl tillgodosedd och att de reservationsvis framförda önskemålen om ytterligare underrättelser och besvärsmöjligheter är överflödiga och endast leder till ytterligare belastning av taxeringsorganisationen utan att någon egentlig vinst uppnås och onödigt gynnar dem som är försumliga. Till slut, herr talman, vill jag något bemöta alla de krav som rests på att nya och högre taxeringsvärden inte skall få någon effekt vare sig på kapitalskatter eller inkomstskatter. Utskottsmajoriteten kan inte instämma i dessa krav. Har en skattskyldigs förmögenhet ändrats genom uppgång av värdet på hans tillgångar måste det givetvis slå igenom på de skatter som baseras på värdet. Ändringar kan vara befogade av olika skalor på grund av den allmänna prisnivåns förändringar, men då får de ökade taxeringsvärdena inte tas som intäkt härför. Sådana ändringar måste då gälla alla slags förmögenhetstillgångar. Samma sak gäller givetvis också inkomstskatten.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

Herr talman! Herr Wärnberg angrep mig för mitt uttalande beträffande prisstatistiken. Förra gången var jag med i fastighetsprövningsnämnden och fick se närmare på statistiken. Jag fann då att det fanns många frågor som man gärna skulle vilja ha utredda. Det är riktigt som herr Wärnberg säger att försäljningar av tomtmark till kommun inte ingår i prisstatistiken. Men jag vet — inte minst genom erfarenheter från mitt eget län — att en stor del av de försäljningar som räknas in gäller fastigheter som köpts av personer som tidigare sålt sina fastigheter till kommunerna. I många fall har det inte varit fråga om vad en ersättningsfastighet kostade utan om det varit möjligt att få tag på en ny jordbruksfastighet för att där kunna fortsätta sitt yrke. Där har vi priser som inte alls ligger i linje med vad man räknar som ett normalt försäljningsvärde. Det finns en hel rad sådana problem som det är angeläget att man utreder när det gäller prisstatistiken. Vi anser därför att man också bör ta upp frågan om släktköpen kontra tillskottsköpen i den utredningen. Det finns all anledning att mycket noga penetrera det området. Herr Wärnberg berörde byggnadsvärdet, och jag vet inte om det möjligen rådde ett missförstånd. Vårt ändringsyrkande berör fastställandet av byggnadsvärdet när man skall göra en uppräkning med hänsyn till inköpspriset. Vi menar att det är mycket svårt att göra den beräkningen efter de utgångspunkter som propositionen föreslår. Man skulle betydligt lättare och mera verklighetsbetonat kunna göra den genom att se på det värde man kommit fram till vid beräkning enligt de regler som är föreslagna och det verkliga byggnadsvärdet. Jag vill ha sagt detta för att det inte skall råda något missförstånd på den punkten. Det är givet att det i vissa fall kan finnas ett intresse av att använda jordbruksfastigheter och skogsfastigheter som kapitalplaceringsobjekt. Det är emellertid en fråga som är mycket svår att komma till rätta med den här vägen. Jag ser det som en rent markpolitisk frågeställning, som måste angripas inte bara från skattesidan utan också från ett vida större synfält.
Herr talman! Det är utan tvivel så att herr Josefson har rätt när han säger att många av dem som betalar överpriser för skogsgårdar och andra gårdar gör det därför att de fått mycket pengar att röra sig med när de har sålt sin exploateringsfastighet. Men det är ju ändå allmänna saluvärdet man skall gå efter, och de har köpt den här gården helt enkelt därför att de vill placera sina pengar. Då kan jag inte få det till något annat än att det är det allmänna saluvärdet som de har betalat. Därför kan man inte räkna bort sådana gårdar som förvärvats på grund av att köparen fått pengar på något lättvindigt sätt. I så fall måste man räkna bort många andra också som för pengar de skaffat på ett lättvindigt sätt köpt gårdar inte till ett pris som motsvarar avkastningsvärdet utan med tanke på förväntad inflation eller något annat. Jag tycker alltså inte att man skall ta med släktköpen på grund av att andra vill betala för mycket för en del mark. När det gäller frågan om avskrivningsunderlaget för byggnader får vi ganska snart ett system där man förmodligen kan visa underlaget för byggnadernas värde, de verkliga anskaffningskostnaderna, kostnaderna för nybyggnader och sådant. Då är avskrivningsunderlaget inget problem. Men när det gäller att få ett avskrivningsunderlag som är baserat endast på taxeringsvärdet kan man inte bryta ut själva huset från fastigheten i övrigt och ta det efter något slags inköpspris, för man har ju köpt hela fastigheten. Det går inte att bortse från totaliteten i taxeringsvärdet när det gäller att få ett taxeringsvärde som är baserat på en sorts schablonmetod. Jag tror inte att det är så stort missförstånd oss emellan — vi har kanske bara olika synsätt.
Herr talman! Beträffande byggnadsvärdet är det på det sättet att i och med att det har betalats ett högre pris än taxeringsvärdet får man ju ett högre pris både på marken och på byggnaderna. Då gäller det att bedöma var köparen har gett det mest väsentliga överpriset i förhållande till taxeringsvärdet. Det är naturligtvis en svår fråga att ta ställning till. Vi har bedömt att det praktiskt skulle vara betydligt lättare att komma fram till en klar bedömning den väg som reservanterna föreslagit. Därför vill jag hålla kvar mitt bifallsyrkande där. När det gäller underlag till prisstatistiken och vad som där skall ingå är det ett litet antal fastigheter som finns med i prisstatistiken. De skall fördelas på län och sedan i sin tur på olika områden bara för att man skall få ett underlag i respektive område. När då denna grupp av fastigheter, vilkas marknadsvärde inte grundar sig på rena jordbrukssynpunkter, intar en så stor plats i prisstatistiken, måste detta ge en från det samlade jordbrukets synpunkt felaktig bild.

Herr talman! På grund av de nyheter som nu föreslagits angående fastighetstaxering av jordbruksfastigheter har fastighetsprisstatistiken fått en allt större betydelse. Vid en renodlad marknadsvärdering blir statistikmaterialet i själva verket avgörande för den totala storleken av taxeringsvärdena. Härtill kommer de problem som sammanhänger med redovisningen av de många olika delvärdena och den ytterligare särredovisning som skall ske av olika slag av byggnader m.m. Vid samordning av dessa delvärden och delposter krävs dels att man håller sig inom den avsedda totala marknadsvärdenivån, dels att man med hänsyn till avskrivningsreglerna för byggnader får så riktiga inbördes relationsförhållanden som möjligt. Vi har all anledning att se kritiskt på SCB:s nuvarande fastighetsstatistik. Kritiken avser både statistikmaterialets omfång och dess representativitet. I fråga om omfånget kan vi framhålla, att antalet köp som ingår i statistiken — ca 2 000 per år och motsvarande ca 20 procent av det totala antalet köp — är alltför litet för att några säkra slutsatser skulle kunna dragas sedan köpen fördelats på olika grupper med hänsyn till fastigheternas storlek, typ och belägenhet. Beträffande representativiteten kan vi säga att de s.k. tillskottsköpen, som i viss utsträckning ingår i statistikmaterialet, inte är representativa för marknadsvärdena på bestående brukningsenheter utan visar för höga värden. Det borde vara riktigt att i princip alla frivilliga köp utom de i fråga om vilka det varit uppenbart att fastigheten skall användas för annat än lantbruksändamål skulle medtagas i statistiken. Härvid skulle en stor grupp köp, nämligen släktköpen, som nu redovisas för sig, komma med och bli en balanserande faktor. Det förutsättes att riksskatteverket under den korta tid som återstår till 1975 års fastighetstaxering skall fastställa de anvisningar och riktvärden som erfordras för att taxeringen skall kunna genomföras på sätt som planeras. Men eftersom det inte torde vara möjligt att åstadkomma någon väsentlig förbättring i det statistiska materialet till dess, kommer riksskatteverket att ställas inför i det närmaste olösliga uppgifter när det gäller att överföra materialet till riktvärden. I detta arbete måste särskild hänsyn tas för att slutprodukten skall kunna ge någorlunda rättvisa totala taxeringsvärden och väl avvägda delvärden. Arbetet kräver stor varsamhet vid bearbetningen av det statistiska materialet, men det kräver också praktisk erfarenhet. Som framgår av propositionen är det den allmänna uppfattningen att fastighetsprisstatistiken måste förbättras, och vi reservanter anser det nödvändigt att statistiken snarast görs till föremål för ett grundligt utredningsförfarande, vars resultat senare kan bilda underlag för nästkommande fastighetstaxering. Vid köp av jordbruksfastighet skall enligt nuvarande bestämmelser avskrivningsunderlaget för byggnader bestämmas till viss del av fastighetens anskaffningskostnad enligt den s.k. 2S-procentsregeln. Som ett komplement till denna regel finns en jämkningsregel i det fall värdet av bebyggelsen föranleder ändring med minst en femtedel, dock minst 10 000 kronor. Den nuvarande 2S5-procentsregeln föreslås nu naturligt nog bli ersatt med en proportioneringsregel på grundval av det fastställda byggnadsvärdet. Också till denna regel finns en jämkningsregel som innebär att avskrivningsunderlaget för byggnaderna inklusive byggnadsinventarier får jämkas om värdet på fastigheten i övrigt efter tillämpning av proportioneringsregeln visas mera avsevärt övereller understiga värdet av mark, växande skog, naturtillgångar, särskilda förmåner m.m. som förvärvats. Bakom den föreslagna jämkningsregeln ligger uppenbarligen en strävan att också för jordbruksfastighet skapa en jämkningsregel av samma innebörd som den för rörelsefastighet gällande. I verkligheten föreligger emellertid inte någon likhet. För rörelsefastighet gäller i normalfallet att byggnadsvärdet utgör den helt övervägande delen av taxeringsvärdet och att markvärdet är en liten del. Därtill kommer att det oftast finns ett ortens pris på mark som lätt kan appliceras på det aktuella fallet. Det är därför helt naturligt att man för rörelsefastighet valt att bygga jämkningsregeln på en jämförelse mellan framproportionerat markvärde och verkligt markvärde. För jordbruksfastighet är situationen en helt annan, bortsett från sådana jordbruksfastigheter som ligger i gränsområdet att bli taxerade som annan fastighet. I många fall är nämligen byggnadsvärdet exklusive värdet på överbyggnad den mindre delen av taxeringsvärdet och övriga delvärden den större delen. Här föreligger alltså den omvända situationen. Det är lättare att bestämma faktiskt värde på byggnaderna och jämföra med det framproportionerade värdet än att göra motsvarande jämförelse för övrig del av fastigheten. Det är därför betydelsefullt att jämkningsregeln för jordbruksfastighet utformas så, att avskrivningsunderlaget för byggnader får jämkas om den del av fastighetens anskaffningskostnad som anses belöpa på byggnaderna jämte byggnadsinventarier visar sig mera avsevärt övereller understiga det faktiska värdet av dessa. I reservationen 2 understryks att fastighetsbeskattningen har stor betydelse inom olika beskattningsområden, t.ex. då det gäller förmögenhetsbeskattningen och vid schablonbeskattningen av villor. Vi vill därför understryka att det bör läggas stor vikt vid att försiktighet iakttages vid fastighetstaxeringen då de nya värdena skall åsättas. Det har konstaterats att det föreligger svårigheter för de enskilda fastighetsägarna att bevaka sina intressen i samband med fastighetstaxeringen. Det är därför inte lämpligt att, som föreslagits, lägga initiativet på den enskilde i dessa frågor. I reservationen 4 har dessa problem tagits upp och däri hemställes om ändrad lydelse av 154 § 1 mom. och 167 8 1 mom., så att ansvaret för underrättelse skall vila på taxeringsmyndigheterna. Tidigare fastighetstaxeringar har inneburit avsevärda skatteskärpningar för de enskilda fastighetsägarna. De upptaxeringar som kommer att ske vid 1975 års fastighetstaxering bör enligt reservanternas mening på lämpligt sätt kompenseras genom justering av de skatteregler som är knutna till taxeringsvärdena.

Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! För en enskild markägare kan samhällets åtgärder ibland resultera i en oförtjänt markvärdeminskning. Mest hör vi talas om markvärdestegring, men motsatsen kan också förekomma. Och då kan konsekvenserna bli märkliga. Taxeringsvärdet, som uttrycker myndigheternas uppfattning om en fastighets värde, kan sålunda plötsligt bli helt orealistiskt och inaktuellt genom t.ex. lagstiftning, planeringsdirektiv eller myndighetsbeslut av generell karaktär. Men taxeringsvärdet kan inte ändras förrän i bästa fall vid allmän fastighetstaxering, dvs. med de intervall som har gällt under senare tid vart femte år, ibland inte ens då. Fastighetsägaren får betala skatt för och tillskrivs en förmögenhet som inte existerar i verkligheten. Några exempel kan belysa vad det handlar om. Jag hämtar dem från Stockholms läns skärgård, eftersom det är ett område som jag känner väl till. Skärgårdsborna har med stor tyngd redovisat märkliga förhållanden, och jag är förvånad över att ensam behöva föra fram deras argument här i riksdagen. Från andra ledamöters sida har utfästelser gjorts att följa upp dessa frågor, men det blev tydligen bara tomma löften. Ett exempel är jordoch skogsbruksfastigheter med ringa eller inget avkastningsvärde men som kan ge brukaren en arbetsinkomst. Av naturvårdsskäl kan det vara angeläget att fastigheten brukas. Ett högt taxeringsvärde, kanske betingat av ett ytterst osäkert framtida exploateringsvärde, kan leda till att det blir ekonomiskt omöjligt för ägaren att behålla och bruka fastigheten. Marknadsvärdet vid oförändrad markanvändning kan då antas vara lägre än vad taxeringsvärdet utvisar. Ett annat exempel utgör en permanentbebodd fastighet med relativt stor areal, som dock inte kan nyttjas så att den ger någon avkastning. Ägaren får då kostnader som inte motsvaras av intäkter och får dessutom en förmögenhet på papperet. Om ägaren är pensionär och bebor fastigheten, ett vanligt förhållande i skärgården, kan han förlora möjligheten till bostadstillägg trots att bostadskostnaderna är större än vid förhyrning av motsvarande bostad. Genom det snabbt ökande rörliga friluftslivet och utövandet av allemansrätten får många markägare i attraktiva rekreationsområden utan ersättning vidkännas oskäliga inskränkningar i nyttjandemöjligheterna till sin egendom. Exemplen är många på tjuvplockning i jordgubbsodlingar — jag hörde talas om en jordgubbsodlare på Möja som hade 800 plantor och själv fick skörda 6 liter, resten tjuvplockades. Yrkesfiskares redskap skadas, dyra ålbottengarn förstörs, ålryssjor skärs sönder regelmässigt, det förekommer skogsbrandstillbud efter fritidsfolkets eldning. Ofta eldar man dessutom på de släta, fina klipphällar som är så värdefulla för landskapsbilden, och därmed minskar det värde på fastigheten som allmänheten har glädje av. Det finns många exempel av det här slaget. Självfallet skall möjligheterna till friluftsliv förbättras, men det skall samhället sörja för, inte enskilda drabbade markägare. En allmän osäkerhet om den framtida markanvändningen orsakas av den fysiska riksplaneringen och dess tillämpning regionalt och i kommunerna. Samhällets berättigade behov av planering bör inte drabba enskilda markägare oskäligt. Detta bör beaktas vid den allmänna fastighetstaxeringen. Man kan naturligtvis påvisa en markvärdestegring också i vissa fall. En fritidsfastighet i ett område som genom allmänna beslut plötsligt undantas från all framtida exploatering kan få ett väsentligt höjt värde. Det är också något som bör beaktas. Utskottets skrivning med anledning av min motion nr 2176 klarlägger i viss mån att man vid 1975 års allmänna fastighetstaxering skall ta hänsyn till de särskilda förhållanden som påtalas i motionen. Det är mycket värdefullt med dessa klarlägganden. Det kan leda till en mer rättvis taxering av svårbedömda fastigheter i bl.a. skärgårdsområden. Härigenom blir det lättare att nå det angelägna målet att behålla och utveckla en levande skärgård.
Herr talman! Jag vill understryka att taxeringen skall vara individuell. De riktlinjer som utarbetats omfattar generella regler, men det framhålls i utskottets betänkande att det skall tas hänsyn till varje enskilt fall. Det kan alltså inte råda något tvivel om att hänsyn skall tas till de enskilda fallen. Jag vågar nog emellertid säga till herr Norrby i Åkersberga att man inte kommer att driva det så långt att man tar hänsyn till att jordgubbar plockas bort av obehöriga eller att tjuvfiske förekommer på egendomen. Sådana hänsyn kommer inte att kunna tas. Däremot är jag ganska övertygad om att hänsyn kommer att tas till det förhållandet att ett bebyggelseförbud införts inom ett område. Jag anser det självklart att sådan hänsyn måste tas. Jag menar också att man inte behöver invänta femårsintervallens slut. Jag tror att man vid de årliga fastighetstaxeringarna kan ta hänsyn till att bebyggelseförbud av mera varaktig karaktär läggs ut på ett område. Jag hävdar alltså att det är en fullständigt individuell beskattning på detta område. På en enda ytterligare punkt kan jag inte hålla med herr Norrby. Om saluvärdet på en fritidsfastighet går upp på grund av att byggnadsförbud gäller för fastigheter i närheten, skall ett högre taxeringsvärde gälla för denna fritidsfastighet. Riktpunkten är fortfarande att marknadsvärdet skall vara avgörande överallt. Detsamma kan gälla för undantagen. Har ett bebyggelseförbud införts inom ett område så att markvärdet minskat, skall en ändring ske i taxeringsvärdet. Men om vissa andra fastigheter på grund av detta bebyggelseförbud har fått ett höjt pris, skall också detta givetvis slå igenom vid fastighetstaxeringen.
Herr talman! Det sista som sades om förhöjt värde på fritidsfastighet överensstämde helt med den uppfattning jag redovisade. Men det som herr Wärnberg sade om individuell taxering är ett utomordentligt betydelsefullt klarläggande, eftersom det går längre än vad riksdagens bifall till propositionen 49 år 1972 innebar. I den propositionen, som alltså godkändes av riksdagen, gjordes nämligen uttalanden av innebörd att det skulle vara svårt att vid särskild fastighetstaxering ta hänsyn till allmänna åtgärder som medför sänkningar av en fastighets marknadsvärde. Man uttalade i propositionen att så länge dispositionsrätten kan anses som svävande skulle inte det ändrade värdet på fastigheten påverka taxeringsvärdet. Jag är tacksam för klarläggandet på denna punkt från utskottets talesman.